Påminnelse vid ute-bliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Fru talman! Det ärende vi har framför oss är kanske inte av den bredaste karaktären, och jag tänkte därför försöka vara ganska kortfattad. I dag ligger det till på det sättet att den som vill verka som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen, som är en svensk tillsynsmyndighet. Man betalar varje år en registreringsavgift som bland annat fungerar som en avgift för att myndigheten ska kunna bedriva tillsyn över de registrerade fastighetsmäklarna. I dag har vi en ordning där den som inte betalar avgiften blir avregistrerad och därmed inte längre kan verka som fastighetsmäklare, vilket naturligtvis är rimligt. Problemet är dock att Fastighetsmäklarinspektionen inte skickar ut någon betalningspåminnelse, så den som av rent slarv glömmer att betala sin avgift och därmed blir avregistrerad skapar ett problem för sig själv men också för myndigheten, som tvingas lägga administrativa resurser på att bevilja återinträde för fastighetsmäklaren i fråga. Därför är den här propositionen i grunden bra. Man föreslår att det ska införas ett påminnelseförfarande för de fastighetsmäklare som av slarv eller andra orsaker glömmer att betala sin avgift - gott så. Från Alliansens sida har vi en liten randanmärkning som ändå är principiellt viktig, nämligen att det i och med propositionens förslag också blir uteslutningsgrundande att inte betala sin påminnelseavgift. I samband med att påminnelsen skickas ut påförs alltså en påminnelseavgift för att täcka myndighetens administrativa kostnader, vilket är helt rimligt. På ett principiellt plan kan man dock fråga sig varför det är rimligt att en påminnelseavgift av rent civilrättslig karaktär ska kunna grunda avregistrering, uteslutande och omöjliggörande av att driva verksamheten. Man måste kunna göra skillnad på det som är en allmän tillsynsavgift å ena sidan och det som är en civilrättslig fordran som uppkommer på grund av förseningen å den andra. Det gör dock inte regeringen i det här sammanhanget, utan man bakar in detta och säger att även underlåtande av betalande av påminnelseavgift ska kunna göra att man blir avregistrerad. Därmed har man i realiteten skärpt kraven på fastighetsmäklarna. Har det verkligen varit avsikten? Jag trodde att avsikten med den här propositionen var att förenkla och göra situationen smidigare för alla inblandade parter. Det hoppas jag därför att representanter för regeringspartierna kan redogöra för här i dag. Jag vill yrka bifall till förslaget i betänkandet och till Alliansens gemensamma reservation.

Fru talman! Jag kanske inte fullt ut håller med om Carl-Oskar Bohlins beskrivning av ärendet som en mindre viktig fråga. Vi har en bostadskris av gigantiska dimensioner. Aldrig förr har så många haft så svårt att få tag i en bostad. Det byggs för lite bostäder, och unga har svårt att hitta en bostad som de har råd att köpa. På många håll är tvärtom bostadsmarknaden så sval att säljare har svårt att hitta en köpare eller ens någon som vill lägga ett bud, trots att bostaden har legat ute till försäljning länge. Regeringen lägger fram få förslag som skulle förbättra bostadsmarknaden och underlätta byggandet, rörligheten och utbudet. Vi ser en klyvning inte bara mellan dem som har och dem som saknar en bostad utan också mellan stad och land. Det finns ett omfattande utbud av försäljningar med höga priser runt de större städerna. De stora mäklarbyråerna med många och välbetalda fastighetsmäklare har fullt upp. Samtidigt finns en svag bostadsmarknad på många håll där det fortfarande är svårt att hitta köpare till bra och relativt nya hus. I Hylte kommun i Halland får man en villa som är bra och någorlunda ny för mellan 500 000 kronor och 1 miljon kronor. Fru talman! Mot bakgrund av olikheterna på bostadsmarknaden kan vi se på frågan om hur registreringsavgiften för fastighetsmäklare ska utformas och tas in. Det är helt enkelt olika, beroende på var i landet man befinner sig, hur en sådan förändring av en påminnelseavgift slår. Det är ofta inte lätt att hitta en person som kan åta sig att vara mäklare under de omständigheterna. En säljare kan tvingas betala höga avgifter vid försäljning av ett hus med lågt marknadsvärde och ställer sig kanske frågan: "Vad får jag för pengarna?" Man kan under en tid ta på sig rollen som fastighetsmäklare som en heltidssyssla eller som en sidoverksamhet i ett annat företag. Vi i Centerpartiet ser positivt på möjligheten att göra olika saker, men samtidigt är det fullt begripligt att en sådan näringsidkare inte alltid är fullt uppmärksam på att registreringstiden som fastighetsmäklare är på väg att gå ut och kanske missar att betala när det kommer en påminnelse. Det är viktigt att avgiften betalas i tid och att en långdragen försäljningsprocess av en svårsåld fastighet kan slutföras utan att säljaren ska behöva byta ut mäklaren för att denne har missat att betala en avgift. Mäklarens roll vid en bostadsförsäljning är viktig. För såväl köpare som säljare kan det handla om den viktigaste affären en människa gör i sitt liv. Därför är det viktigt för såväl säljaren som köparen att det ställs krav på mäklare att de är registrerade hos en myndighet, Fastighetsmäklarinspektionen, som kan utöva tillsyn, informera och vidta åtgärder mot dem som är oseriösa. Det är på det stora hela bra att utebliven inbetalning av registreringsavgift innebär att tillståndet att verka som fastighetsmäklare upphör, men med vetskap om hur olika det kan se ut i landet och att det finns en annan verklighet än den vi ser i de stora dagstidningarnas husförsäljningsannonser borde vi tänka på hur vi ska se på förslaget. Fru talman! Det är viktigt att lyssna till remissinstanserna. I betänkandet är det väl beskrivet att branschen gärna ser påminnelser, men inte med en så långtgående verkan som regeringen vill. Vi ser det som ett stort problem att utebliven inbetalning av förseningsavgiften även skulle innebära att tillståndet omedelbart dras in. En inbetald registreringsavgift - om än sent - ska räcka för att få fortsätta vara verksam och kunna genomföra de fastighetsförsäljningar som påbörjats och som kanske drar ut på tiden. Självklart ska, precis som andra skulder, en förseningsavgift kunna drivas in och, om det behövs, lämnas över till kronofogden för indrivning. Regeringen visar med förslaget, så som det är skrivet, hur liten förståelse man har för småföretagens verklighet när påminnelseavgiftens inbetalande ska villkora en fortsatt verksamhet för en liten fastighetsmäklare. Om man missar att betala avgiften ryker tillståndet att bedriva verksamheten direkt! Av förslaget verkar det ju nästan som om påminnelsen vore bra för kontinuiteten. Vi anser att det är precis tvärtom. Det är problematiskt om glömskan att betala in efter att en separat påminnelse har skickats ut till en adress som verksamhetsutövaren inte använder regelbundet får sådana konsekvenser. Och vi vet ju hur liten tilltron har blivit i landet till postutdelningen; vi litar helt enkelt inte längre på att brev kommer fram. Fru talman! En påminnelseavgift ska införas och finansiera inspektionens arbete för att hålla registret aktuellt, som regeringen föreslår. Det förslaget yrkar vi bifall till, som Carl-Oskar Bohlin var inne på. Men den som glömmer bort att betala påminnelsen ska påminnas igen genom inkasso, och om det behövs ska skulden drivas in av kronofogden. Innan det sker ska man kunna fortsätta sin verksamhet som fastighetsmäklare. Därför yrkar jag bifall till allianspartiernas reservation, som innebär att en obetald påminnelseavgift inte ska utgöra grund för avregistrering ur fastighetsmäklarregistret.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i civilutskottets betänkande CU4. Jag vill tillägga att jag tänker hålla mig till ärendet och inte hålla ett anförande om bostadspolitiken i dag. Vi socialdemokrater stöder förslaget att det införs ett påminnelseförfarande och en påminnelseavgift vid utebliven betalning av den årliga avgiften som fastighetsmäklare är skyldiga att betala enligt fastighetsmäklarlagen. Varje fastighetsmäklare ska enligt fastighetsmäklarlagen vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Mäklaren ska även betala en registreringsavgift, bland annat i form av en årlig avgift. I november 2015 lämnade Fastighetsmäklarinspektionen in en skrivelse till Finansdepartementet där myndigheten efterfrågade ändringar i bland annat fastighetsmäklarförordningen. Myndigheten pekade på att de uteblivna betalningarna skapar en stor administrativ börda för myndigheten. Mot denna bakgrund utarbetade Finansdepartementet promemorian Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen . Enligt den nuvarande ordningen ska en mäklares registrering återkallas utan påminnelse efter utebliven betalning om det inte kan anses tillräckligt att mäklaren får en varning eller erinran. Om förseelsen är ringa kan mäklaren undgå att drabbas av påföljd. Syftet med regeringens förslag är att ge Fastighetsmäklarinspektionen möjlighet att hantera uteblivna betalningar på ett mer ändamålsenligt sätt än hittills och också att skapa kostnadstäckning för myndighetens hantering av uteblivna betalningar. Enligt uppgift från myndigheten var det 2 319 registrerade mäklare som 2016 inte betalade avgiften till den 15 mars, sista inbetalningsdag. Ett stort antal mäklare kom in med betalning den 16 mars, närmare bestämt 2 018. Det innebar inte att de mäklarna blev uteslutna eller avregistrerade utan snarare tvärtom. Snarare skulle omkring 300 i dag kunna omfattas av de nya påminnelserutinerna. Nämnas kan också att av de 330 - den siffra som diffade - var det 161 registrerade mäklare som fick sin registrering återkallad. Det är inte så att bara för att man har missat en dag blir man automatiskt avregistrerad. Påminnelse vid ute-bliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Vi anser att en påminnelseavgift ska tas ut vid utebliven betalning av den årliga avgiften. Storleken på avgiften bör bestämmas till en nivå som motsvarar myndighetens uppskattade kostnader för att hantera påminnelser. För att även se till att kostnaderna för hanteringen av uteblivna avgifter täcks bör utebliven betalning av påminnelseavgiften, i likhet med vad som gäller för övriga avgifter enligt fastighetsmäklarlagen, utgöra grund för återkallelse av en mäklares registrering. Kom ihåg nu vad jag har sagt tidigare. Man blir inte utesluten därför att man missar betalningsdatum med två tre dagar. De 161 som blev avregistrerade var över en och en halv månad försenade med betalningen. Däremot fick de flesta som var sena med någon dag antingen en varning, en erinran eller om förseningen ansågs ringa ingen påföljd alls. Jag tycker att det finns rim och reson i att man betalar räkningar i tid. Om man betalar räkningar i tid är det inte ett problem. Fru talman! Återigen vill jag yrka bifall till förslaget i civilutskottets betänkande CU4.